Herr talman! Shadiye Heydari har frågat mig om jag är redo att ta initiativ till att se över problemet med att många deltagare i praktikplatser blir utnyttjade av oseriösa arbetsgivare. Jag vill inledningsvis slå fast att det naturligtvis är oacceptabelt om regler missbrukas och olyckligt om människor utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. Målet med praktik är att individen ska få yrkeserfarenhet och i och med det stå bättre rustad för att kunna få ett arbete. Ett annat mål kan vara att erbjuda deltagaren möjlighet att praktisera sitt yrke och på så vis behålla kontakten med arbetslivet. Individen får också en arbetsgivarreferens genom att arbetsgivaren förbinder sig att utfärda ett intyg efter avslutad praktik. Praktik ges som längst i sex månader. Under den tiden ska individen ha regelbunden kontakt med Arbetsförmedlingen. Det är en grundläggande uppgift för Arbetsförmedlingen att kontrollera att den praktikinsats som ges är meningsfull. Jag förutsätter att Arbetsförmedlingen sköter sitt uppdrag på ett bra sätt.

Herr talman! Först vill jag tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Anledningen till att jag ställde min fråga är att jag är allvarligt bekymrad över hur oseriösa arbetsgivare utnyttjar praktikanter och missbrukar regelverket. Jag kommer dagligen i kontakt med människor i olika sammanhang, på verksamhetsmöten, föreningsmöten, på gator och torg, som har en olycklig historia. Herr talman! Det är glädjande att arbetsmarknadsministern delar min uppfattning och säger att det är oacceptabelt om regler missbrukas och olyckligt om människor utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. Det är bra att ministern ställer krav på Arbetsförmedlingen att sköta sitt uppdrag. Tyvärr fungerar det inte alltid. Praktikplatser har ofta en avgörande roll för många arbetssökandes framtid. Men det finns en stor grupp av arbetssökande i vårt land som går på ett antal praktikperioder som inte leder till något arbete utan bara till en ny praktikperiod. Anledningen till att jag skrev denna interpellation var att många praktikanter med hjälp av Arbetsförmedlingen får ekonomiskt stöd för att praktisera i hopp om att få ett arbete i framtiden. Enligt den information jag har fått av många deltagare eller praktikanter blir många utnyttjade av arbetsgivaren på praktikplatsen. Arbetsförmedlingen har ansvaret för detta, eftersom det är de som betalar stödet till de oseriösa arbetsgivarna. Det måste finnas en bättre kontroll av de oseriösa arbetsgivarna. Herr talman! Jag är fullt medveten om att jag som politiker och riksdagsledamot inte kan gå in i enskilda ärenden. Men jag träffade en kvinna för ett tag sedan som berättade en ofattbart märklig historia för mig. Denna kvinna hade en fast anställning på en restaurang i en av de mellanstora kommunerna i Sverige. Restaurangen byter ägare, och hon blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Den nya ägaren erbjuder henne en praktikplats i stället, och Arbetsförmedlingen godkänner detta. Detta är ett fall bland många där människor utnyttjas av oseriösa företagare som Arbetsförmedlingen godkänner. De bedriver sin verksamhet med hjälp av praktikanter. Enligt regelverket ska Arbetsförmedlingen inte godkänna det när anordnaren inte har ett rekryteringsbehov. Ändå skedde detta. Hur ser arbetsmarknadsministern på detta?
Herr talman! Praktik är en viktig arbetsmarknadsåtgärd, och det tror jag såväl socialdemokrater som alliansregeringen är överens om. Det är också svårt att få tag på tillräckligt många praktikplatser. Ändå är det väldigt viktigt att de praktikanordnare som finns är seriösa. Där sker en kontroll, och jag skulle vilja fråga interpellanten vad interpellanten gjorde vid det tillfället, för ett år sedan, när interpellanten fick vetskap om ett så pass allvarligt missbruk. Agerade interpellanten, slog larm och kontaktade Arbetsförmedlingen? I annat fall är det ett tips, för det finns några viktiga parter som kan agera. Dels är det Arbetsförmedlingen som kan genomföra kontroller och inspektioner, dels ska det för den person som är berörd vara lätt att säga till om det är någonting som inte är okej. För det tredje är det vi medmänniskor som inte ska sitta och bli arga och rulla tummarna om vi får vetskap om ett uppenbart missbruk, utan då ska vi agera och ringa upp Arbetsförmedlingen för att fråga om det ska vara på det sättet. Vi behöver hjälpas åt. Vi behöver fler arbetsgivare som är seriösa och som välkomnar människor, inte minst ungdomar och personer som är födda utanför Sverige, att få en gedigen och bra praktikplats. När det gäller praktikplatser ges ingen ersättning till arbetsgivaren. Det är någonting som nu diskuteras och som efterfrågas från många arbetsgivare. Man menar att det är ett viktigt uppdrag att ge en person en bra praktik, och arbetsgivaren menar därför att man borde få en ersättning för detta merarbete. Men så är det inte i dag, och det är en viktig fråga att fundera över. Vi kan nämligen också se att många praktikanter efter praktikplatsen också får en anställning. Ett bra exempel på det är nationell matchning. Där matchar Arbetsförmedlingen utrikes födda akademiker mot flera av de stora företagen i Sverige. De får först en praktikperiod på sex månader, sedan kan de få en specialkurs i yrkessvenska och en arbetsmarknadsutbildning. Väldigt många av de här personerna får sedan en fast anställning hos något av de företag som de har praktiserat på tidigare. Därför skulle jag vilja säga att praktik är en viktig arbetsmarknadsåtgärd, och det jag efterlyser är helt enkelt seriösa företag, organisationer och kommuner som välkomnar personer på en praktikplats under en period och även att vi medmänniskor, även om vi inte är politiker, hjälper till och slår larm om det finns oseriösa aktörer ute på den svenska arbetsmarknaden. Ingen blir mer nöjd än jag om vi kan få bort de oseriösa och få in fler seriösa företag som hjälper personer att få en anställning. Jag tycker att det är en viktig principfråga. Jag väntar med fler saker till mitt nästa inlägg.

Herr talman! Jag tackar ministern för svaret. Hillevi Engström sade att man ska slå larm. Det jag lovade den här personen i första hand var att skriva en interpellation och ställa frågan till ministern. Samtidigt är det självklart så att man reagerar. Jag hjälper många människor. Ministern får komma till Göteborg och fråga göteborgarna vad de tycker. Så här är det: När jag som politiker ringer till Arbetsförmedlingen blir de inte glada över att jag ringer och säger att jag sitter i Sveriges riksdag. Jag brukar säga till praktikanterna att de får vända sig till Arbetsförmedlingen, men det är inte så säkert att de vågar göra det. De är ju rädda att mista sin plats och att Arbetsförmedlingen inte ska hjälpa dem med nästa praktikplats i och med att de inte har klarat den första platsen. Ministern sade att det här är en principfråga. Det förstår jag. Vi är medmänniskor och ska hjälpa varandra. Det ska vi göra, och det gör jag också. Självklart är arbetspraktik viktigt för oss alla. Det är genom det man kan komma i kontakt med nya arbetsgivare och få ett arbete. Vad är målet med en praktikplats? Ministern har själv skrivit om det i sitt svar, och jag vill också gå in på det. Så här skriver arbetsministern i sitt svar: "Målet med praktik är att individen ska få yrkeserfarenhet och i och med det stå bättre rustad för att kunna få ett arbete. Ett annat mål kan vara att erbjuda deltagaren möjlighet att praktisera sitt yrke och på så vis behålla kontakten med arbetslivet. Individen får också en arbetsgivarreferens genom att arbetsgivaren förbinder sig att utfärda ett intyg efter avslutad praktik." Jag tycker också att detta är viktigt, men jag tycker att det behövs bättre kontroller av företagare så att detta inte kan missbrukas. Vad tycker ministern om det fall jag nämnde tidigare? Jag fick inte något svar på det. Tycker ministern att Arbetsförmedlingen gjorde rätt i att godkänna hennes praktikplats och ge henne det stödet när hon redan hade en fast anställning på restaurangen som hon blev uppsagd från på grund av arbetsbrist? Jag tycker att det är ofattbart att Arbetsförmedlingen kan godkänna detta. Herr talman! Många människor är förtvivlade och ledsna över att inte få chansen till en anställning. De ställer sig själva frågan: Hur länge ska jag praktisera? En praktikperiod leder bara till en ny praktikperiod och inte till något arbete. Detta är fakta och sanningen. Det finns hur många människor som helst som ministern kan gå ut och fråga. Många är sysselsatta. Det är de fina siffrorna vi alltid får se. Men det är inte så det är i själva verket. I vårt fantastiska land Sverige finns många bra och ansvarsfulla företagare, och det ska vi inte glömma. Men vi har även för många oseriösa företagare som bedriver sin verksamhet med statsmedel och tar emot praktikant efter praktikant. Jag tycker att detta är slöseri med statens resurser. Vilka initiativ tänker arbetsmarknadsministern ta för att se över problemet med att många deltagare på praktikplatser blir utnyttjade av oseriösa arbetsgivare? Tycker inte ministern att det är dags att Arbetsförmedlingen förbättrar kontrollen över de oseriösa företagare som missbrukar regelverket?

Herr talman! Man slutar aldrig att förvånas. Jag ska säga att om man får höra om ett missbruk, någon som gör någonting som närmast kan vara olagligt, är det kanske inte så mycket hjälp att lova att man ska skriva en interpellation. Det kanske är bättre att man gör något mer handfast. Jag tror att Arbetsförmedlingen blir väldigt tacksam över att få signaler om det finns någon som är oseriös och där människor kan komma till skada eller utnyttjas. Som jag också sade i mitt tidigare inlägg får arbetsgivare inte någon ersättning, därför kan jag inte säga att det är slöseri med några resurser på det sättet. Det går inte ut några skattemedel till arbetsgivare som anordnar praktikplatser. Praktik är ju en viktig del för många. Det kan handla om att man får den där kontakten med arbetsmarknaden, att man får pröva sina tidigare yrkeskunskaper, men det är också viktigt att individer själva signalerar om det inte är meningsfullt. Självklart ska ingen person utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Tvärtom ska man kunna få yrkeserfarenhet och hålla kontakten med arbetslivet. Jag tror också att det är helt omöjligt för Arbetsförmedlingen att ha en person på landets samtliga arbetsplatser där det finns praktikanter. Det bygger mycket på att deltagarna själva inrapporterar eventuella problem. Det hoppas jag att interpellanten håller med om. Vad skulle vi annars ha för system i Sverige? Hur tror interpellanten att vi skulle få fler praktikplatser om det samtidigt fanns en arbetsförmedlare på plats? Det är väldigt lätt att ta till stora ord. Jag tycker att vi ska vara tacksamma för de många arbetsgivare som ger människor chansen att komma ut och få en praktikplats. Jag skulle önska att de var många fler. Det finns också starka önskemål från arbetsgivare om att man behöver ha ett bidrag för att kunna handleda personer på ett bättre och mer effektivt sätt. Det är frågor som vi också ser över för närvarande. Det finns tyvärr för låg kännedom bland arbetsgivare om vilka ekonomiska stöd man kan få del av om man anställer sin före detta praktikant. Om vi pratar om ungdomar till exempel kan jag peka på att arbetsgivarens kostnad kan bli så låg som under 3 000 kronor per månad om ungdomen har en månadslön brutto på 17 000-18 000. Det är oerhört låga kostnader. Som svar på interpellantens fråga kan jag utan att vara arbetsförmedlare säga att det låter ganska orimligt. Jag tror att interpellanten hade hjälpt sin bekant väldigt mycket mer genom att kontakta Arbetsförmedlingen. Är det så att jag kan hjälpa till med att förmedla en kontakt gör jag det gärna. Men det skulle väl vara jättebra att skicka in namnen bakom alla de exempel som interpellanten påstår pågår i Sverige till Arbetsförmedlingen så att de kan göra kontroller på respektive arbetsplats. Det tror jag hjälper människor mer att komma närmare ett arbete än att vi diskuterar frågan här i kammaren. Anmäl gärna till Arbetsförmedlingen alla de problem som interpellanten har tagit del av rörande praktik!
Herr talman! Tack för svaret! Jag tycker fortfarande att det är arbetsmarknadsministerns ansvar. Det är klart att man alltid kan kontakta Arbetsförmedlingen, men den myndigheten ligger ju under ministerns ansvar. Vad gäller slöseri med resurser pratade jag inte om pengar, att vi ger pengar till arbetsgivarna. Det handlar om de människor som går på praktik efter praktik som inte leder till något arbete. Se till att skapa arbeten utan att människor ska må dåligt på grund av att de inte får en fast anställning, inte ens någon typ av vikariat. Det är det jag menar. Jag vet och även ministern är medveten om att det finns många människor som mår dåligt på grund av detta. Självklart har vi många bra arbetsgivare, och vi är tacksamma att de tar emot praktikanter. Det ska vi vara glada för. Utan dem skulle vi inte klara av detta. Det är viktigt att de finns. Samtidigt finns det en grupp som missbrukar regelverket. Det ska vi inte glömma, ministern. Det är viktigt att ni tar detta på stort allvar. Jag skrev inte interpellationen utifrån de utrikes födda. Jag skrev interpellationen utifrån de praktikanter vi har som går på en massa praktikplatser men inte får något arbete. Det är det jag skrev utifrån. Så fort jag skriver något tror många att jag alltid skriver utifrån de utrikes födda. Så är det inte. Jag representerar inte bara dem. Ett annat problem som vi har är att praktikanordnare inte alltid utfärdar ett arbetsgivarintyg efter avslutad praktik, enligt den information jag har fått av ett flertal praktikanter. Detta är viktigt och avgörande för många människor som saknar yrkeserfarenhet, meriter och referenser när man söker ett arbete. Arbetsmarknadsministern skrev i sitt svar att "individen får också en arbetsgivarreferens genom att arbetsgivaren förbinder sig att utfärda ett intyg efter avslutad praktik". Så är det inte i verkligheten, ministern. Vad kan arbetsmarknadsministern göra för att säkerställa att arbetsgivaren alltid efter avslutad praktik utfärdar ett intyg?
Herr talman! Tack för interpellationen! Jag tror att jag har varit väldigt tydlig med min synpunkt på praktik och på att människor ska kunna få en chans att komma in på arbetsmarknaden. Jag vill avslutningsvis ändå säga någonting som jag tror är oerhört viktigt när vi pratar om att fler ska kunna komma in, till exempel ungdomar. Det som Socialdemokraterna föreslår är att vi ska göra det ännu dyrare och ännu svårare att anställa ungdomar. Socialdemokraterna föreslår ju en höjning av arbetsgivaravgifterna med 17 miljarder kronor. Det kommer att göra att färre kommer i jobb. Den rundgång som interpellanten tar upp, med flera pågående praktikplatser, kommer att bli ännu värre. Det tror jag är en viktig del att tänka på i en aktiv politik. Det är viktigt att sänka trösklarna och förbättra för företagen så att fler vill anställa. Det är grunden i regeringens arbetslinje. Vi kan se att vi sedan 2006 har 200 000 fler som är sysselsatta och att vi har ett utanförskap som minskar. Det är också så att vi under de närmaste åren satsar 8 miljarder kronor mer för en aktiv arbetsmarknadspolitik på Arbetsförmedlingens område. Det görs väldigt mycket, men i grunden handlar det om att fler arbetsgivare ska vilja anställa, våga växa och också anställa de personer som finns på Arbetsförmedlingen som har haft det lite extra tufft, inte minst de långtidsarbetslösa i sysselsättningsfasen. Det är personer som både kan och vill delta.